Herr talman! Regeringen föreslår i proposition 1982/83:167 förändringar av formerna för prövningen jämlikt 136 a § byggnadslagen. Regeringen skall enligt denna bestämmelse pröva nyanläggning för industriell eller liknande verksamhet som är av betydelse för hushållningen med energi, med träfiberråvara eller med landets samlade markoch vattentillgångar. Denna reglering medför en mycket omständlig prövningsprocess. Om en anläggning skall prövas enligt någon av prövningsgrunderna, måste den också prövas enligt de båda andra. Detta leder till omfattande remissbehandling, och ärendet drar ut på tiden, vilket som regel är till stor nackdel för den sökande. Från industrin har exempelvis konstaterats att prövningen enligt byggnadslag och miljöskyddslag tar så lång tid att förutsättningarna för det det planerade projektet på grund av bl.a. marknadsutvecklingen hinner förändras i sådan utsträckning att sökandeföretaget, när samtliga administrativa beslut inhämtats, ej finner det lönt att realisera projektet. Nuvarande regering har i betydande mån skärpt prövningstillämpningen vad gäller anläggningar för produktion av träfiberbränsle och eldningsanläggningar. Tidigare gräns, 25 000 m? fast mått, har sänkts till 10 000 m?. Regeringen vill nu kodifiera sin nya, lägre gräns. Som skäl för en prövning vid nyetablering av vissa av dessa anläggningar anförs att det är angeläget att utvecklingen vad avser eldningsanläggningar inte allvarligt försvårar skogsindustrins möjligheter att erhålla träfiberråvaror. Erfarenheten visar att detta mål inte har nåtts. Den tidsödande handläggningen och ett stort antal småärenden gör hela förfarandet ohanterligt. Det är dessutom i det närmaste omöjligt att inom ramen för gällande prövningsförfarande åstadkomma en för skogsnäringen och samhället tillfredsställande samlad bedömning. Prövningen har visat sig vara ett riktigt dåligt instrument för att positivt påverka skogsindustrins utveckling. Risken att prövningen hämmar initiativ och strukturförändringar är uppenbar. Det är därför särskilt anmärkningsvärt att regeringen ytterligare vill skärpa bestämmelserna. Lagen konserverar nuvarande industristruktur. Modernisering hämmas. Det är svårt för nya intressenter att etablera sig. Lagen kan därmed få monopoliserande effekter. För skogsbrukets del försvåras avsättningen av nya virkessortiment för exempelvis skogsenergi. Detta ger negativa effekter för skogsbrukets redan ansträngda lönsamhet och minskar dessutom möjligheterna att utföra både för skogsproduktionen och allmänheten viktiga skogsvårdsåtgärder. Sist men inte minst motverkas samhällets energipolitiska ambitioner, dvs. att med kraft arbeta för en ökad användning av inhemska bränslen. Herr talman! Det är mot denna bakgrund som vi moderater vill ifrågasätta behovet av att bibehålla nuvarande prövning. När det gäller den ursprungliga prövningsgrunden— hushållningen med mark och vatten — finns anledning att bibehålla någon form av prövning. Det lämpligaste torde dock vara att överföra prövningen till miljöskyddslagstiftningen. I samband med att man överväger detta bör också övervägas om prövningen med avseende på hushållningen med energi och med träfiberråvara över huvud taget bör bestå. Regeringen vill, som jag tidigare framhållit, skärpa prövningen vad gäller träfiberråvara. Eftersom vi moderater vill ha en översyn av hela prövningssystemet, kan vi självfallet inte acceptera regeringens förslag. Våra förslag avstyrks av utskottet. När det gäller prövningsgränsen för träfiberråvara sker detta utan varje antydan till motivering, och när det gäller översyn av hela 136 a § med hänvisning till att arbetet pågår med ny planoch bygglag. Därmed föreslår utskottet att motionen skall anses tillgodosedd. Svagare motivering får man leta efter. Det är ju dessutom så, att just därför att planoch bygglagarbetet pågår är det extra angeläget att riksdagen framhåller för regeringen att en förenkling av 136 a § bör ske och hur det kan ske. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna, som är fogade vid civilutskottets betänkande 1982/83:32.

Herr talman! Energiminister Birgitta Dahl har upprepade gånger försäkrat att den socialdemokratiska regeringen är fast besluten att förverkliga riksdagens energipolitiska beslut efter folkomröstningen att avveckla kärnkraften. Hon har kraftfullt uppmanat: industrin att nu inrikta sig på framtidens energisystem och inte spekulera i nya reaktortyper.

Men det är något som inte stämmer. I dag skall vi på förslag av civilutskottets majoritet och efter en proposition från regeringen fatta ett beslut som allvarligt försvårar införandet av skogsbränsle. För några veckor sedan beslöt riksdagens majoritet att luckra upp elvärmeförbudet, så att det nästan mister all sin återhållande kraft. Birgitta Dahl säger också i interpellationsdebatten att socialdemokraterna inte gjort någon omvärdering när det gäller kärnkraftens säkerhetsfrågor. Orsaken till att man gått med på en avveckling beror på ett ”hänsynstagande till människors oro och opinionen i landet”. Är det så att regeringen vill hålla opinionen lugn genom fagert tal om avveckling, samtidigt som andra avdelningar inom statsapparaten ägnar sig åt att försvåra avvecklingen? Driver regeringen ett cyniskt taktiskt spel med svenska folket? Eller är man dåligt samordnad inom regeringen, så att energibeslut som förbereds inom bostadsdepartementet motverkar industridepartementets förslag? Genom proposition 167, som vi nu behandlar, om en utökning av 136 a § byggnadslagen tänker man krångla till det ordentligt för dem som vill gå in för inhemsk, förnybar energi. Resultatet kan bli en tredubbel prövning när det gäller skogsbränslen! Om några skogsbrukare t.ex. tänker skaffa ett mobilt flisningsaggregat med en kapacitet på 10000 m? eller mer per år, måste de ha tillstånd enligt byggnadslagens 136 a § och alltså tillstånd av regeringen. Likaså om man tänker bygga en terminal för att sortera virket i olika kvaliteter, inkl. bränsleved. Vidare måste fabriker som förädlar träråvaran t.ex. till pellets, för att underlätta transport och hantering, prövas enligt 136 a § byggnadslagen. Och slutligen skall själva eldningsanläggningen, värmeverket, ha tillstånd enligt samma paragraf. Det är en helt orimlig byråkrati! Den kommer i hög grad att försvåra användningen av inhemska bränslen, som energiministern säger sig vilja skynda på. Till råga på allt sägs det i sammanfattningen av propositionen att de ändringar som föreslås ”syftar till att förenkla prövningen”. Jag kan inte finna några förenklingsförslag i propositionen. Bostadsministern aviserar att han kan komma att låta t.ex. industriverket sköta prövningen i stället för regeringen. Industriverket är en instans som är utan politiskt ansvar och som visat sig helt ta parti för skogsindustrin gentemot förmodade konkurrenter om råvaran. Denna ”förenkling” gör det kanske enklare för regeringen men knappast för dem som vill skynda på utvecklingen av de inhemska bränslena. Ändå är det en konstlad motsättning mellan skogsindustrins och värmeverkens intressen som ligger bakom de här byråkratiska hindren för energiveden. Lövvedsöverskottet förväntas enligt riksskogstaxeringen bli mycket stort. Alla vet att lövträ är det bästa bränslet. Stora delar av träråvaran ligger och ruttnar. Det skulle bli billigare också för industrin att få 174 fram sin råvara, om leverantörerna kunde få avsättning för en större del av det som skogen ger än den del som industrin kan använda. Värmeverk och industrier som delvis kan använda samma råvara har redan börjat samarbeta lokalt för att inte konkurrera med varandra om råvaran. Värmeverksföreningen påpekar i sitt remissvar att man bör se en del av träråvaran som en regional resurs, eftersom långa transporter fördyrar den. Centern anser att prövningen av energianläggningar och träfiberråvara enligt 136 a § byggnadslagen bör upphöra. När det gäller en utökning av 136 a § byggnadslagen, som verkligen skulle vara motiverad utifrån riksdagens beslut om avveckling av kärnkraften, då villinte socialdemokraterna vara med. Centern har föreslagit att samtliga led i uranhanteringen bör tas in som tillståndspliktiga enligt 136 a §. Det är särskilt viktigt att kommunerna får möjlighet att på ett så tidigt stadium som möjligt pröva om de vill tillåta en miljöstörande verksamhet inom sitt område. Det gäller t.ex. undersökningskoncession för uranfyndigheter, som nu får lämnas utan att det kommunala vetot gäller. Det rör provborrning för förvaringsplatser för det högaktiva avfallet. Centern och vänsterpartiet kommunisterna har reserverat sig för detta. Moderaterna antyder att man vill avskaffa det kommunala vetot helt och hållet.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

Herr talman! Som så många gånger tidigare då vi behandlat och diskuterat frågan om ändringar i byggnadslagen stöter vi åter igen på frågan om en ny planoch bygglag. Som så ofta förr under tio års tid hänvisas olika förslag och problem till pågående arbete med en ny planoch bygglag. Denna gång hänvisas i utskottsbetänkandet även till pågående arbeten med lagreglering av riktlinjer i den fysiska riksplaneringen och en översyn av 136 a§ byggnadslagen då det gäller prövningsgrunder och prövningsskyldighetens omfattning.

I den proposition som ligger till grund för det betänkande som vi nu behandlar finns en del frågetecken beträffande prövningsgrunder och omfattningen av viss verksamhet.

Herr talman! På en punkt har vpk emellertid en reservation tillsammans med centern, och det gäller prövningen av uranhanteringens alla led. Det förslag till förändring och komplettering av 136 a § i byggnadslagen som föreslås i centermotionen 2405 yrkande 2 ligger i linje med vad vpk i olika sammanhang förespråkat. Dessutom står det klart att föreslagen förändring blir en klar förbättring genom att i en punkt ta in en lydelse som samlar upp samtliga led i uranhanteringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 i civilutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till regeringens proposition 167 gällande förslag till förenklad prövning enligt 136 a§ byggnadslagen av verksamheter som använder träfiberråvaror. Jag vill inledningsvis säga att bostadsministern har utarbetat förslaget i samråd med cheferna för jordbruksoch industridepartementen samt med statrådet Birgitta Dahl. Jag vill nämna detta med anledning av Birgitta Hambraeus inlägg. Den förändring av lagstiftningen som regeringsförslaget innebär följer i princip den departementspromemoria som utarbetats av företrädare för skogsstyrelsen och statens industriverk och som avlämnades till den dåvarande regeringen år 1980. Utredningen slog fast att det på sikt fanns betydande risker för konflikt mellan å ena sidan skogsindustrin och å den andra värmeproducenterna. Utredningens logiska slutsats är, att det mot denna bakgrund är angeläget att finna former för samhället att kontrollera och styra utvecklingen av värmeproduktion med träfiberråvaran. Utredningen föreslog också att 136 a § byggnadslagen t. v. används för sådan kontroll och styrning. Regeringen begär riksdagens bemyndigande att vid eventuellt behov få besluta om en ytterligare delegering och förenkling av beslutsprocessen. En särskild bestämmelse bör följdriktigt tas in i 136 a § första stycket. I avvaktan på en mera permanent lagstiftning och översyn av hela paragrafen, åvilar det byggnadsnämnden attt. v. utöva kontroll och tillsyn av lagens tillämpning. Anledningen till lagändringen är dokumenterad på många håll och är, som vi från majoritetens sida ser det, helt nödvändig. Enligt utskottets mening föreligger ett klart behov av att pröva eldningsanläggningar med avseende på hushållning med träfiberråvara. Propositionsförslaget tillstyrks av utskottet. De nuvarande bestämmelserna är utformade så, att regeringens prövning skall ske utifrån alla de hushållningsaspekter som anges i nämnda paragraf, dvs. hushållning med energi, träfiberråvara och landets samlade markoch vattentillgångar. I nuläget sker denna prövning även om prövningen endast avser träfiberråvaror. Om däremot ärendet är av sådan art att det skall prövas enligt miljöskyddslagen, måste koncessionsnämnden för miljöskydd höras. Regeringens förslag är således en ändring i syfte att förenkla processen. Reglerna ändras så, att vissa verksamheter bara skall prövas där enbart träfiberråvaror används. Besluten i dessa fall skall inte vara bindande vid miljöskyddsprövningen. Förslaget, herr talman, syftar till en betydligt smidigare och mindre byråkratisk handläggning när det gäller prövningen av anläggningar som slukar vedråvara och träfiberbränsle till eldningsanläggningar. Motivet för regeringens proposition är självfallet att hushålla med landets samlade skogstillgångar. I princip omfattas därför all skogsindustriell verksamhet av prövningsskyldigheten, som sker i det enskilda fallet. I propositionen görs samtidigt en precisering av eldningsanläggningarnas storlek. Regeringen föreslår att samtliga nyanläggningar som förbrukar träfiberråvara mer än 10000 m? fast mått per år också skall prövas av regeringen, oavsett om det är en fast alternativt mobil anläggning. Herr talman! Förslaget i denna del innebär verkligen ingen revolution. Man kan säga att det endast är en formell fullmakt till regeringen att fortsätta med den regel som de olika regeringarna mer eller mindre tillämpat alltsedan 1979. Regeringsförslaget är ett nödvändigt komplement till den nuvarande lagen i avvaktan på en mera omfattande lagändring. Som bekant pågår f. n. inom bostadsdepartementet ett omfattande arbete med en ny planoch bygglag. Som ett led i detta arbete bereds samtidigt frågan om en lagreglering av riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. I anslutning härtill sker även en prövning av en eventuell översyn av denna lagparagraf. Den fullmakt som regeringen nu begär torde till stor del utgå från att antalet anläggningar för framställning av träfiberbränsle snabbt ökat. F. n. ligger på regerings bord inte mindre än ett trettiotal ansökningar som är aktuella. Jag kan nämna att regeringsförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 1983. Jag vill också nämna att regeringen självfallet skall kunna pröva ärendena även utifrån övriga prövningsgrunder i 136 a §. Nu, herr talman, skall jag övergå till de reservationer som är fogade till civilutskottets betänkande. Reservation nr 1 av moderaterna, med Rolf Dahlberg som första namn, andas osökt misstänkliggörande av regeringens förslag. Läser man texten i första delen av reservationen, kan man förledas att tro att det här i stort sett tillfredsställer moderaterna, eftersom det trots allt tar bort en hel del av byråkratin i samband med prövningsprocessen. Men läser man reservationen mer ingående finner man andra tankegångar. Moderaterna är mycket tveksamma till om prövning över huvud taget skall ske när det gäller användning av träfiberråvaran och energin. Man aktualiserar kravet på en översyn. Därmed markeras moderaternas missnöje även på denna punkt om än med många krystade förklaringar som för de flesta är obegripliga. Jag skulle i det sammanhanget vilja fråga Knut Billing: Vad är det i den här lagen som är monopoliserande? Reservation nr 2 av centern, och med Kjell Mattsson som första namn, har en något annorlunda vinkling. Även den berör träfiberråvaran som prövningsgrund. Reservanterna menar här att prövningsplikten är alltför komplicerad administrativt och att den inte fyller alla kriterier. I konsekvens därmed begär man en omarbetning av lagstiftningen. Intill dess riksdagen förelagts nytt förslag, är man från centerns sida beredd på att storleken på anläggningarna för träfiberråvaran bör ligga på en årsförbrukning av 25 000 m?, mätt i fast mått. Där kan man också samtidigt säga att centern och moderaterna har hamnat på samma poäng, nämligen 25 000 m? i fast mått. Herr talman! Birgitta Hambraeus inlägg var från början till slut ett misstänkliggörande av lagförslaget. Jag vill påstå att hade vi haft en borgerlig regering hade troligen aldrig det här förslaget kommit på riksdagens bord. Departementspromemorian lades fram 1980. Det hände ingenting under den tid de borgerliga regeringarna hade makten, och nu vill man från centerns sida helt avstyrka förslaget. Därmed skulle man ytterligare försena genomförandet. Jag yrkar avslag på reservationerna 2 och 3. I reservation 4 från centerpartiet vill man mer eller mindre tumma på den kommunala kompetensen. Den kommunala självstyrelsen, som har varit tabu i andra sammanhang, är man beredd att offra när det gäller träfiberråvaran och energin. Det är så, herr talman, att enligt nuvarande rutiner skall kommunen enligt 136 a §, sjätte stycket, ha tillstyrkt ärendet om tillstånd över huvud taget skall kunna lämnas. Sist, men inte minst, reservation nr 5 som gäller prövningen av uranhanteringens alla led. Här står centerpartisterna och vpk med Tore Claeson som reservanter. Den reservationen vill, i motsats till föregående reservation, skärpa lagstiftningen, och för att ingen tveksamhet skall råda vill man att ordet uran skall finnas med i förteckningen över den typ av anläggning som berörs av den här lagparagrafen. Utskottets majoritet är inte beredd att tillmötesgå detta krav. Dessutom kan regeringen redan nu påverka dessa anläggningar på andra sätt. Regeringen kan nämligen redan enligt den nuvarande 136 a § byggnadslagen förbehålla sig rätten att göra en tillståndsprövning beträffande uranhanteringens alla led. Denna möjlighet har också utnyttjats när det gällt exempelvis olika anläggningar för hanteringar av uran. Om en sådan anläggning har väsentlig betydelse för hushållning med mark och vatten eller energi är regeringen nämligen skyldig att pröva den. Till detta kommer den nämnda översynen av paragrafen. Jag yrkar således avslag på samtliga reservationer. När det gäller Birgitta Hambraeus inlägg vill jag bara säga: Självfallet kvarstår beslutet om kärnkraftens avveckling. Den frågeställningen har både Birgitta Hambraeus och andra fått svar på tidigare, men hennes inlägg andades uppfattningen att förslaget skulle medföra en orimlig byråkrati. Men det innebär, herr talman, en förenkling av hela beslutsprocessen.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
Herr talman! Jag fick en fråga av Magnus Persson om vad det är som är monopoliserande. Jag trodde att det framgick av mitt inlägg, där jag pekade på att lagstiftningen har en konserverande inverkan på nuvarande industristruktur, att modernisering och nya initiativ hämmas, att det är svårt för nya intressenter att etablera sig. Och är det på det sättet, då finns det risk för att lagen har en monopoliserande effekt, Magnus Persson. Sedan säger Magnus Persson att förslaget aldrig hade lagts fram om vi hade haft en borgerlig regering. Det har han alldeles rätt i! Vi hade säkert tagit intryck av bl.a. de många remissvaren.

Och när ett sådant beslut äntligen föreligger, tillkommer i fråga om verksamhet som har väsentlig betydelse för hushållningen med landets samlade markoch vattentillgångar koncessionsnämndens villkorsprövning av verksamheten enligt miljöskyddslagen, innan företaget kan begynna med byggnadsarbeten m.m. En byggstart förutsätter emellertid att nämndens beslut i villkorsfrågorna ej överklagats till regeringen . Har så skett och besvären avser ett eller flera villkor av väsentlig betydelse för utformningen av den planerade verksamheten kan byggstarten ytterligare försenas med påföljd att tidpunkten för idrifttagandet av verksamheten i sin tur förskjuts framåt i tiden.” Det här visar vad jag pekade på, nämligen att prövningssystemet har fått som konsekvens att det är förlamande. Det är en verklighet som de som är involverade i processen är väl medvetna om. Sedan vill jag slutligen konstatera att Magnus Persson inte nu heller, lika litet som i utskottet — vilket framgår av utskottsbetänkandet — hade ett enda motiv att anföra för avslag beträffande de reservationer som har avgivits av oss moderater.
Herr talman! Magnus Persson framför kritik beträffande reservation 5, som gäller en ovillkorlig prövningsskyldighet för uranhanteringens alla led. Jag vill påpeka för honom, att vi reservanter mycket väl vet vad regeringen redan nu kan göra. Det har vi varit med och diskuterat redan tidigare, men en sådan här förändring skulle faktiskt skapa större klarhet än vi nu har. Vi skulle få klarare och bättre regler för de olika leden i verksamheten, som klart hänger ihop men som nu kan bli föremål för olika slags prövningar. Det är alltså en ren förbättring som vi föreslår, och jag har svårt att förstå varför övriga partier inte kan biträda en sådan här förändring. Jag har svårt att förstå det med utgångspunkt i de diskussioner som vi i den här kammaren har fört tidigare, inte minst när det gällt frågan om energipolitiken och frågan om uranhanteringen över huvud taget. Det blir alltså inte krångligare, Magnus Persson. Det skulle innebära en rakare och bättre ordning, och vi skulle inordna samtliga de saker som har att göra med uranhanteringen under en och samma punkt då det gäller 136 a § — krångligare är det inte.
Herr talman! Magnus Persson säger att regeringen visst står fast vid att man skall avveckla kärnkraften. Han säger det, precis som Birgitta Dahl har gjort — det är mycket bra att det sägs. Men det blir inte riktigt trovärdigt när man försvårar alternativen. Då kan man så småningom säga att man försökte, men tyvärr gick det inte. Man måste underlätta för att alternativen skall komma fram, om det skall bli trovärdigt att man verkligen menar att man vill avveckla kärnkraften. Magnus Persson har sagt att förslaget innebär en förenkling. Men menar Magnus Persson att man genom det här beslutet som vi nu rekommenderas att ta verkligen skyndar på användningen av skogsbränsle; jämfört med om det inte var en 136 a §-prövning? Skyndar vi verkligen på användningen av skogsbränsle?
Herr talman! Först till Knut Billing: Jag tycker att hans inlägg om att detta var monopoliserande är långsökt, därför att hans inlägg andas att de fria marknadskrafterna skulle klara detta. Den logiska slutsatsen av hans inlägg var att prövningen här var mer eller mindre onödig. Jag tycker att det var bra att vi fick ett klart besked av moderaterna, att om vi hade haft en borgerlig regering hade den inte lagt fram något förslag i den här frågan. Knut Billings inlägg är ett eko av moderaternas missnöjesstrategi och klagolåt. Det visar den frihet moderaterna är ute och talar om. Det är ingen frihet för de många människorna. Regeringsförslaget innebär att man får en samlad bedömning av de konflikter som kan uppstå mellan å ena sidan skogsindustrin och å andra sidan värmeproducenterna. Till Tore Claeson vill jag säga att det sker en översyn av nuvarande lagstiftning i departementet. Och om regeringen anser att man bör ta in uttrycket uranhanteringens alla led, då förutsätter vi från utskottsmajoritetens sida att detta prövas och övervägs i samband med den lagändring som förestår. Birgitta Hambraeus säger att det här försvårar införandet av träfiberråvara som bränsle. Ja, herr talman, det måste vara någon myndighet, oavsett om det nu är regeringen, som prövar det här. Oavsett om anläggningen är fast eller om det är en som går på hjul och som man kör tillfälligt i skogen, måste det vara någon som vet hur stor del av skogsråvaran det skall vara. Jag bor i ett skogslän, i Värmlands län, och vi börjar redan nu se vissa konflikter i några områden i vårt län. Det förvånar mig att inte också Birgitta Hambraeus, som tillika bor i ett skogslän, har mött den här frågeställningen. Finns det inte en risk för konflikter mellan å ena sidan skogsråvaran, skogsindustrin, och å andra sidan värmeproducenterna? Jag tycker att det är ett bra förslag som regeringen har lagt fram, ett förslag som i allt väsentligt tillmötesgår regeringens strävan att få en samlad bedömning av den här delen.
Herr talman! Magnus Persson var uppenbart irriterad över att vi moderater talar om frihet och valfrihet — och jag förstår att det måste vara irriterande för en socialist. Sedan tyckte han att vi försvarade de fria marknadskrafterna. Ja, Magnus Persson, det är rätt. Jag är alldeles övertygad om att de fria marknadskrafterna klarar detta väsentligt bättre än Magnus Persson och socialdemokraterna.
Herr talman! Magnus Persson säger att om regeringen vill ta in vad som föreslås i reservation 5, så förutsätter han att det kommer förslag om detta. Nu är det inte riktigt det som det handlar om, Magnus Persson, utan det handlar om vad riksdagen och riksdagsledamöterna i det här fallet vill — och har föreslagit. När det gäller det motiv som Magnus Persson nu senast anförde måste jag säga att det förstår jag helt enkelt inte. Det har ingenting alls att göra med frågan om en översyn av byggnadslagen osv. Vad det handlar om är att sammanföra två punkter i den nuvarande lagstiftningen till en punkt och göra helt klart att man i den punkten skriver in allt som gäller uranhanteringen över huvud taget. Det är en ren förenkling — det skulle bidra till att skapa enklare och klarare regler i denna lagstiftning redan nu. Det är ju en rad förändringar då det gäller lagstiftningen som vi kommer att besluta om här om en liten stund, och till dessa förändringar som regeringen föreslår i propositionen vill vi ha detta — för klarhetens och enkelhetens skull och därför att det är mycket svårt att särskilja olika saker som har med frågan om uranhanteringen att göra. De bör återfinnas på ett ställe också i denna lagtext.
Herr talman! I Dalarna anser vi inte att man i Stockholm skall bestämma hur vi skall använda vår träfiberråvara. Det har redan utbildats rådslag i Dalarna mellan olika användare, och det förekommer inga konflikter. Dessutom har vi i dag fått en rapport från nämnden för energiproduktionsforskning, utförd på skogshögskolan i Garpenberg. Man har där visat att skogsindustrin faktiskt också tjänar på att en del av skogsråvaran används till bränsle. Det innebär nämligen att det är lättare att över huvud taget få till stånd en avverkning, som inte skulle vara lönsam om den enda möjligheten att avyttra råvaran var att skicka den till industrin. Kan man också använda råvaran till bränsle, så blir avverkningen av, och det blir bättre lönsamhet även på avlägset belägna skogsskiften där man inte skulle avverka annars. Kombinationen — att använda allt det som skogen ger, till att såga, till att koka och till att bränna — innebär en god möjlighet för både värmeverk och skogsindustri. Det är en konstlad konflikt som det här är fråga om. Och det är definitivt inte bättre att man här i Stockholm skall sitta och besluta — vare sig det görs hos någon myndighet eller i regeringen — vad som skall ske ute i landet. Jag anser att detta är ett dåligt förslag och att vi bör avstyrka det.
Herr talman! Knut Billing säger att det här skulle de fria marknadskrafterna klara bra. Jag tror inte, herr talman, att detta är en sak som de fria marknadskrafterna har klarat. Vi har här hört samma profetior som moderaterna nu förkunnar land och rike kring. Jag såg i en artikel häromdagen att Ulf Adelsohn hade räknat upp 32 olika begränsningar inom byggnadsområdet där man krävde frihet. Det var inte frihet för de enskilda boende, utan det var frihet att börja spekulera. Även här, herr talman, finns spekulationsfrågorna med i bilden. Jag tror nog att herr Billing kan känna sig lugn, när nu socialdemokraterna och regeringen ser till att det finns någon som håller i dessa frågor. Vi har, Tore Claeson, förtroende för regeringen och dess handläggning av frågor. Det gäller även uranhanteringen. Det finns ingen anledning för riksdagen att i dag gå in och säga att det skall vara så som både centerpartiserna och vpk vill ha det. Till sist: Birgitta Hambraeus säger att det inte finns några konflikter, i varje fall inte i Kopparbergs län. Där skall olika användare hålla rådslag. Jag tror inte att dalmasarna är annorlunda än värmlänningarna. Jag vet att konflikterna börjar radas upp. Det är inte i Stockholm, Birgitta Hambraeus, som man skall sitta och säga att det skall vara si eller så. Det är endast om användningen överstiger 10 000 m? per år i fast mått som regeringen vill ha denna prövningsinstans för att fastställa hur många anläggningar som skall finnas. Jag tror att detta kommer att gå bra och att man målar upp problemen litet för stort på väggen. Birgitta Hambraeus sade i sitt första inlägg att det här var fråga om ett cyniskt spel, som bl.a. omfattade kärnkraften. Det är inte så. Man skall inte blanda in den frågeställningen här. Det är ett bra förslag som bostadsministern har lagt fram och som vi från utskottsmajoritetens sida i allt väsentligt har ställt oss bakom. Det kommer säkert att ge både skogsindustrin och värmeproducenterna deras andel av kakan när det gäller träfiberråvaran.

Herr talman! Magnus Persson gjorde ett erkännande: förslaget bygger på gammalt material från 1980. Det kan jag i någon mån se som en ursäkt för det förslag som var framlagt. Det bygger då huvudsakligen på den konflikt som skulle finnas mellan skogsindustrin och värmeproducenterna. Debatten om dessa var ganska intensiv 1980. Även om vi redan då ansåg att det här finns mera av gemensamma intressen och vinster än konflikter, var det vid det tillfället inte i praktiken bevisat. Om socialdemokraterna hade lärt något av utvecklingen sedan 1980, skulle de i dag ha förstått hur obehövligt och omotiverat detta förslag är. I dag är problemet inte att industrin ropar att det eldas upp fiberråvara — det tror jag alla känner till. Vad industrin nu är allvarligt bekymrad över är att flisberget växer. Det är de mycket berömvärda företagare som har satsat på förädling av skogsenergi— de som tillverkar pellets och annat — som i dag har svårigheter med avsättningen. Det är där som vi nu har problem. Det är också där som vi håller på att missa en väsentlig chans till ökad sysselsättning, ökad oljeersättning och ett bättre utnyttjande av en av våra värdefullaste tillgångar, nämligen skogen. Atti detta läge krångla till tillvaron genom att sänka gränsen från 25 000 till 10 000 m? i fast mått är otroligt långsökt. Det framställs dessutom som en förenkling. Den enda förenkling som jag har kunnat utläsa av betänkandet och debatten är att någon annan än regeringen får löfte om att göra denna prövning. Det må vara att det kan innebära en viss förenkling, men det blir otroligt många fler ärenden. Dessutom har vi en överskottssituation, då vi på allt sätt behöver hjälpas åt för att se till att förstärka marknaden för inhemska bränslen och då ett av de väsentliga problemen är att bygga upp en infrastruktur för detta. En annan viktig fråga, där regeringen borde ha varit angelägen om att vidta åtgärder och där man med skäl kan anklaga regeringen för en mycket sen handläggning, är frågan om kolskatt. Väsentligt för om råvaran kommer att bli kol eller inhemska bränslen är att vi verkligen betraktar kolet som en importvara och en miljökrävande sådan. Det finns icke någon rimlig anledning att tala om skillnad mellan oljeoch kolberoende. Därför borde vi också i skattehänseende betrakta dessa två råvaror lika. Med en sådan åtgärd skulle vi verkligen främja användningen av de inhemska bränslena. Det är sådana åtgärder som man i regeringen borde vidta om man på något sätt vill leva upp till det vackra talet om att man vill främja bruket av inhemska bränslen. Då skulle vi verkligen åstadkomma både investeringar och ökad sysselsättning på grundval av de värdetillgångar vi har i landet. Men det här förslaget andas enbart den typiska prioritering av centralstyrning som framför allt socialdemokratin så envist hävdar. Magnus Persson säger: Någon myndighet måste pröva detta. Man kan liksom inte tänka tanken ut, att någonting kan fungera utan att en myndighet prövar det. När det gäller prövningsgränsen 25 000 m? skogsråvara fast mått vill jag säga att jag är alldeles övertygad om att det finns en mängd människor ute i kommunerna och i näringslivet som kan göra de här bedömningarna bättre än en myndighet. Med den överskottssituation vi har är det till ingen del motiverat att trassla till tillvaron med detta förslag. Jag tycker det är beklagligt att vi på det här viset försvårar för en sak som vi — vilket jag ändå tror — gemensamt vill arbeta för, nämligen att åstadkomma en ökad användning av inhemska bränslen. Framför allt försvårar vi för möjligheterna att snabbt skapa den marknad för inhemska bränslen som är nödvändig, så att vi därmed kan förbättra sysselsättningen och väl ta till vara det värde som ligger i vår fina skogsråvara.
Herr talman! När man lyssnar på Ivar Franzén skulle man kunna tro att varenda kubikmeter träflis som finns att tillvarata i skogen skulle vara något som regeringen skall sitta och bedöma här i Stockholm. Det är ju ändå så att förslaget gäller en gräns på 10 000 m?. Den gränsen gäller oavsett om det är fråga om en fast eller en mobil anläggning. Jag kan också säga att regeringen så sent som i mars i år har gett statens industriverk och skogsstyrelsen i uppdrag att ytterligare fördjupa sig i problemställningen och detaljutreda effekterna på skogsindustrins virkesförsörjning och på en ökad användning av skogsråvara. I utredningsuppdraget ingår bl.a. att överväga möjligheterna till och formerna för en delegering av tillståndsprövning i fråga om verksamheter för framställning av träfiberråvara. Bakom detta ligger självfallet bedömningen att detta inte är någon lätt frågeställning. Vi skall inte göra det så lätt för oss som Ivar Franzén, när han säger att det bara är att gå vidare. Regeringen kommer så småningom att för riksdagen lägga fram en energipolitisk proposition, där frågorna om beskattning av de olika energislagen är aktuella. Där kommer frågan om den neutrala beskattningen in, och utgångspunkten skall självfallet vara att de inhemska bränslena skall tas till vara. På den punkten råder inga som helst delade meningar. Herr talman! Till sist: Nog måste Ivar Franzén ha läst betänkandet och proposition 167 mycket dåligt, om han inte tycker att regeringens förslag innebär en förenkling av beslutsprocessen. Det är trots allt fråga om en förenkling i syfte att undvika en alltför tidsfördröjande effekt för denna del av hanteringen.
Herr talman! Jag ser ändå en liten ljusning nu i Magnus Perssons replik. Det gäller att man ändå är medveten om att det finns ny kunskap att hämta på det här området och att man faktiskt har avsikten att inhämta den — och kanske redan vidtagit vissa åtgärder för att göra det. Men varför har man då så bråttom med att lägga fram ett förslag, när man ändå är medveten om att en rad fakta inte har beaktats i förslaget?

Det finns i dag en mycket stor brist på förbrukare av skogsenergi. Och skogsindustrin är den som på bästa sätt inom sin organisation, genom trädelsmetod m.m., har plockat fram väldigt mycket skogsenergi. Vi har en väsentlig tillgång i dag just inom skogsindustrin, där man själv är säljare och också öppet erkänner att man vill ha samarbete. Man erbjuder kunskap och tjänster just till värmeproducenterna. Här är alltså ett mycket intressant och värdefullt samarbete mellan skogsindustrin och värmeproducenter på gång. Varför inte låta detta utvecklas och låta näringar och kommuner och andra värmeproducenter verkligen göra den insats som de vill göra i stället för att krångla till det ytterligare? Kan Magnus Persson i klartext tala om vad det är som innebär en förenkling? Det handlar om en annan myndighet, och man kan möjligen avgränsa området något — men vad är det konkret som gör att man, när man nu får oerhört många fler ärenden totalt sett, skall få en förenkling? Går det att förklara?
Herr talman! Att flisberget växer kan också bero på att det inte finns anläggningar som slukar flis som man hade tänkt sig från början — det kan vara en anledning. Beträffande den frågeställning som Ivar Franzén nu kom upp med: Vi får väl se. Det finns ett förslag som gäller 10 000 m? i årsproduktion. Den aviserade energipolitiska proposition som Ivar Franzén efterlyste kommer på riksdagens bord så småningom. Och det är väl troligt att den i viss mån kommer att tillgodose de intressen som Ivar Franzén här företräder. Till sist när det gäller förenkling: Koncessionsnämnden kommer ändå inte att behöva kopplas in på alla ärenden. Det är — vågar jag påstå — en förenkling av processen.

Herr talman! Jag har blivit uppmärksammad på att det, trots mitt mycket klara och enligt min mening mycket välmotiverade inlägg, som jag höll med anledning av den reservation som jag är med om, tydligen finns något missförstånd. Jag skall därför mycket kort ännu en gång söka klara ut frågan om den föreslagna förändringen då det gäller bygglagstiftningen. Det står i den nuvarande lagstiftningen, där det inte föreslås någon förändring: ”Nyanläggning av följande slag av verksamhet skall prövas, nämligen —-—--.” Sedan kommer det olika punkter, och det står i p. 5 ”atomkraftanläggning” och i p. 6 ”anläggning för upparbetning av atombränsle”. Reservanterna föreslår att de här bägge punkterna sammanförs i en p. 5, där man tar med frågan om brytning av uran och frågan om mellanlagring och slutförvaring av utbränt kärnbränsle.

Det var jag som i mitt anförande påpekade fördelen av att i en och samma punkt i lagtexten få in detta om uranhantering i dess olika led. Vi reservanter anser att det är en brist att de olika leden inte finns så här tydligt angivna. Det skulle alltså vara till fördel, t.ex. för dem som skall använda lagstiftningen, om vi fick denna förändring till stånd.
Herr talman! Jag sade i mitt tidigare anförande att frågan om någon förändring skall ske och hur den slutliga lagtexten skall bli är en fråga som regeringen får pröva. Den prövas också i departementet i samband med översynen av denna lagtext. Det vore oklokt av riksdagen att redan nu gå in och säga att det skall vara så och så. Vi överlämnar i stället med varm hand åt regeringskansliet och departementet att slutligen klara denna fråga. Och denna debatt får vi väl ta, Tore Claeson, när det samlade lagförslaget om en ny planoch bygglag så småningom kommer på riksdagens bord. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på Tore Claesons förslag.

Herr talman! Min avsikt är att inleda den skogspolitiska debatten med några mer allmänna synpunkter. Sedan kommer andra representanter från partiet att närmare diskutera och argumentera för de reservationer som är fogade till betänkandet. Den svenska skogslagstiftningen är mycket gammal. De första skogsvårdslagarna kom i början av 1900-talet. Samtidigt byggdes en skogsvårdsorganisation upp här i landet. Därefter har skogsvårdslagstiftningen under årens lopp ändrats och utvecklats till den form den i dag har. Den senaste lagen antogs 1979. Det är helt naturligt att lagstiftningen har förbättrats och anpassats till den utveckling som skogsbruket och skogsvården har undergått under den här tiden. I början av 1900-talet var ju det svenska skogsbeståndets tillstånd av en helt annan karaktär än nu. Genomgående i lagstiftningen har varit att trygga anläggandet av goda virkesbestånd och skötsel av dessa bestånd. Denna andemening i lagstiftningen har accepterats av skogsägarna, därför att det är naturligt för dem att skogsmarkens produktionsförmåga skall utnyttjas effektivt. De brister i detta hänseende som har kunnat finnas är mera att hänföra till bristande kunskap om skogsskötsel än till bristande vilja att sköta sin skog. En uppsökande och riktad rådgivningsverksamhet har gett och skulle kunna ge ytterligare goda resultat. De gamla skogslagarnas inriktning på att bygga upp virkesförrådet stämmer väl med skogsägarnas planering. En god skogsägare vet att han förvaltar något som skall överlämnas till nästa generation. En skogsgeneration omfattar 100 år. Det är detsamma som ungefär 34 ägargenerationer. Skogsbrukarna vet också att en god skogstillgång på en fastighet ger ekonomisk trygghet och underlättar generationsskiftena. De gamla skogsvårdslagarna präglades av skötseloch bevarandeintressena och av en strävan att vidareutveckla skogsbruket. Det lagförslag som vi nu har att ta ställning till har en helt annan karaktär och inriktning. Här föreslås införandet av en lagstadgad avverkningsskyldighet—en nyhet av stor principiell betydelse. Lagstiftningen innebär en tvångsavverkning, som även kommer att drabba dem som med hänsyn till såväl samhällets långsiktiga och berättigade krav på en uthållig och god virkesavkastning som det egna företagets krav på ekonomisk stabilitet för en riktig skogspolitik. Den lagstiftning som i dag föreslås tar mera hänsyn till industrins behov av råvara än till skogsskötseln. De rent skogliga frågorna har kommit i bakgrunden. 1979 sade riksdagen att skogsindustrins aktuella råvarubehov inte skulle få vara styrande för skogsproduktionens inriktning. I dag föreslås riksdagen fatta ett annat beslut. De privata skogsägarna har reagerat häftigt mot lagförslaget. Industrins virkesförsörjning har i princip inget med den långsiktiga skogspolitiken att göra, något som också borde iakttas av mer eller mindre högljudda företrädare för olika intressegrupper. Redan i virkesförsörjningsutredningen framförde den moderate ledamoten Bo Lundgren — som ensam reservant — dessa synpunkter, vilka under årens lopp har varit och kommer att vara vägledande för moderata samlingspartiets konsekventa handlande i dessa frågor. Riksdagen har i dag att ta ställning till en tvångslagstiftning. De privata skogsägarna reagerar häftigt och är oroade. Mest oroade är de, herr talman, över ett förslag som inte finns med i propositionen men som har utlovats till hösten. Den del av lagförslaget som gällde införande av ekonomiska styrmedel — och som regeringen efter bl.a. lagrådets förödande kritik drog tillbaka — lär vara under omarbetning i departementen. Moderata samlingspartiet kommer att avvisa alla eventuella förslag om skogsavgifter och preliminär skogsbeskattning som har någon som helst likhet med de förslag som hittills har diskuterats. Att socialdemokraterna är för ekonomiska styrmedel och planering är inte förvånande, då det ingår i deras ideologiska uppfattning. Herr talman! Det kontinuerliga skogsbruket är en långsiktig hantering, som för sin utveckling kräver stabilitet och framtidstro. Detta — liksom skogsbrukets ekonomiska förutsättningar — är en nödvändig utgångspunkt vid utformningen av skogspolitikens mål och medel. Skogsvårdslagen skall ange den inriktning som landets skogsbruk bör ha och den ram inom vilken skogsbruk kan bedrivas. Det är givet att många intressen härvid måste vägas samman, men skogsbrukets lönsamhetskrav är grundläggande. För privatskogsbruket är lönsamhet ett absolut villkor. Lönsamhetens inneboende drivkrafter kan inte med framgång ersättas av regleringar, tvångsåtgärder eller styrmedel. God lönsamhet ger hög nivå på avverkningar, skogsvårdsinsatser och andra investeringar i skogen. Skogsbruket måste i princip vara ekonomiskt självbärande. Eventuellt stöd bör därför utgå till åtgärder som är motiverade av t.ex. regionalpolitiska skäl och för åtgärder vilka är alltför betungande för skogsägarna men som med hänsyn till samhällsintresset ändock bör komma till stånd. Detta stöd måste finansieras av budgetmedel och inte vid en eventuell omfördelning inom skogsbruket via avgifter. Likaså är en fri och fungerande marknad för skogsbrukets produkter samt goda virkespriser av grundläggande betydelse för lönsamheten i skogsbruket. God ekonomi är den nödvändiga grunden för ökad produktion av för industrin begärliga virkessortiment. Detta ger i sin tur ökade möjligheter för en anpassad, gynnsam industriutveckling, en utveckling som vi allå vill ha. Vi kan inte komma ifrån samspelet mellan råvaruproduktion och industriproduktion. Detta inbördes beroende måste inta en central plats vid bl.a. prissättning av virket. Stelbent reglering och byråkrati däremot, som allmänt kan tvinga fram försäljning av virke, leder till sänkt flexibilitet och prisnivå samt en betydande kapitalöverföring från enskilda till främst skogsindustrin, och allt detta utarmar på sikt skogsbruket. Lönsamheten i skogsbruket påverkas i allra högsta grad av den allmänna kostnadsutvecklingen. Skogsbruket innehåller många arbetsmoment som kräver stor manuell insats. Den kostnadsutveckling som har skett på detta område är oroande. Även skattepolitiken har avgörande betydelse för framtagandet av virke. Denna fråga kommer senare att diskuteras i samband med behandlingen av skatteutskottets betänkande, varför jag här helt avstår från att kommentera den. Herr talman! Genomgående i det betänkande som vi nu behandlar är att samhällsintresset, som på så många andra områden i den politiska debatten, förs fram som motiv för ingripande i näringen. Planering och styrning är något som man får en känsla av vid närmare studium av betänkandet — en övertro på de samhälleliga organen. Detta gör man i en näring som är helt beroende av avsättningsmöjligheterna för dess produkter på världsmarknaden. Den planering, styrning och byråkratisering av skogspolitiken som dagens beslut kan innebära kommer att försvåra näringens möjligheter att snabbt och effektivt anpassa sig till våra marknaders växlande krav på produkter. Herr talman! I olika reservationer till betänkandet framförs förslag till ändringar av utskottets majoritetsskrivning. I reservation 1 vänder vi oss mot den principiella inriktningen av den föreslagna lagstiftningen. De övriga reservationerna där moderata samlingspartiet deltar, är reservationer som medför minskad byråkrati och därmed ökade möjligheter för skogsbruket att uppfylla de krav som samhället har att ställa på detta. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som är fogade till betänkandet och i vilka moderata samlingspartiet deltar.

Herr talman! Den skogspolitiska debatten har varit hård och oresonlig under de senaste åren. Trots ett flertal utredningar har resultatet endast blivit hårdnade politiska attityder. Den första stora skogsutredningen i slutet av 1960-talet förespråkade att vi snabbt skulle avverka skogen, eftersom nya material som plaster och de subtropiska skogarnas kortfibriga massa skulle slå ut kvalitetsvirket från Norden. Dåvarande jordbruksministern Ingemund Bengtsson hade kraft och mod att kasta denna utredning i papperskorgen och tillsatte 1973 års skogsutredning, i vilken jag var ledamot fram till regeringsskiftet 1976. Inte heller denna utredning satte några djupare spår efter sig när det gällde ökade avverkningar. Utredningens grundtankar lades emellertid av den folkpartistiska regeringen fram för riksdagen 1979 i en skogsproposition som kallades den nya skogspolitiken. Om grunddragen var vi eniga. Vi var eniga om att skogsmark skall skötas så att den ger hög produktion av värdefull kvalitetsskog. Skogsvårdslagen skärptes, naturvårdsintressena markerades starkt, och genom ett system med piska och morötter skulle skogsägarna förmås att sköta sin skog så att lagens intentioner uppfylldes. Morötterna var statliga bidrag och piskan var lagen. Vi har senare haft vireksförsörjningsutredningen och skogsadministrativa utredningen. Under hela denna tid kan socialdemokraterna sägas ha envisats med främst två saker. Först och främst ville man ha en skogsbeskattning som liknade den finska, dvs. att skogens årliga tillväxt skulle beskattas oavsett om den avverkades eller inte. Vid avverkningen erhölls så en skattebefrielse. Systemet har i alla tider varit intressant för oss i Sverige, men det har varit omöjligt att överföra på svenska förhållanden, eftersom finsk och svensk skattelagstiftning i övrigt är så väsensskilda. Socialdemokraternas andra paradnummer under dessa år har varit att man genom att höja skogsvårdsavgifterna kraftigt med upp till 1 96 av skogsvärdet skulle tvinga skogsägarna att avverka. Olika skogsutredningar har kommit fram till att man, utan att skada skogsförrådet, skulle kunna avverka ca 70 miljoner m? per år. Under senare år har den totala årsavverkningen legat på drygt 60 miljoner m?, vilket resulterat i att den köpande virkesindustrin fått importera virke. Det rör sig om en nettoimport som 1981 uppgick till 5 477 000 m?, men som i fjol var nere i 2,6 miljoner m?. I år beräknas den uppgå till endast 1 miljon m?. Dessa virkeskvantiteter har naturligtvis varit avsevärt dyrare i inköp än det virke som anskaffats inom landet, och ur samhällsekonomisk synpunkt är detta ingen bra affär. Skogsindustrins förädlade produkter är för Sveriges del en oerhört viktig inkomstkälla, inte bara därför att den tillför landet exportvaluta utan i hög grad därför att den sysselsätter så många människor i skogsbruket och i skogsindustrin. Självfallet finns det därför en gemensam värdering av skogsbrukets viktiga roll i Sveriges ekonomi. Jag tror att det om detta råder en bred politisk enighet, medan det å andra sidan är närmast en avgrundsklyfta mellan uppfattningarna om de medel som skall användas för att nå målet, dvs. en lämplig avverkningsnivå. Det vore naturligtvis frestande att här kommentera det förslag som jordbruksministern överlämnade till lagrådet för granskning, men jag skall dra en barmhärighetens slöja av tystnad över detta märkliga aktstycke och i stället uppehålla mig vid den proposition som nu har utskottsbehandlats. Utgångspunkten för propositionen är de tankar som socialdemokraterna länge haft om behovet av en större avverkning i de svenska skogarna. Som jag förut sade tror jag att vi kan vara överens om att det, under förutsättning att nödvändiga föryngringsåtgärder sätts in, finns möjligheter att avverka mer än vad som skett under de senaste åren utan att komma i konflikt med kravet på uthålligt skogsbruk. Men där tar enigheten slut. Det är bara att konstatera att vi inte är överens om de medel som behövs för att nå det önskade målet. Exempelvis gallringsskyldigheten, som jordbruksministern nu föreslår, har inget att göra med ökade virkesmängder. Möjligtvis kan man med en välvillig tolkning säga att den påverkar kvaliteten i kommande avverkningar. Det är här fråga om en ren skogsvårdsåtgärd. Vi menar att skogsvårdskraven redan är reglerade i skogsvårdslagen och att det inte behövs några nya tvångsregler. Vi yrkar därför avslag på regeringens förslag. När det gäller skogsbruksplanerna föreligger inte någon större skillnad i uppfattning om behovet. Däremot är vi oense om lämpligheten av att nu göra ett obligatorium som inte kan vara genomfört förrän på 1990-talet. Faktum är att efterfrågan på skogsbruksplaner redan nu är så stor att resurserna inte räcker till för att uppfylla efterfrågan. Att i det läget lagstifta om ett obligatorium är olämpligt. Inte en enda ny skogsbruksplan kommer fram — eller kommer fortare fram — genom en sådan lagstiftning. Enligt vår uppfattning skall vi inte stifta lagar som inte behövs och som inte är till någon nytta. Vi har i reservationen påpekat att det finns tillräckliga påtryckningsmedel i de lagar och de regler som finns för det statliga stödet i skogsbruket. Vi yrkar alltså i reservation 3 avslag på regeringens förslag. Jordbruksministerns tredje förslag är ett avverkningstvång som jag tror kan bli förödande i ett långsiktigt perspektiv. Innan jag går in mera i förslagets detaljer skulle det finns anledning att försöka analysera de tankegångar som ligger bakom förslaget. Det är dock svårt, eftersom det inte finns några egentliga tankar utan mera förutfattade meningar om verkligheten. Den genomgående uppfattningen hos regeringen är, som jag förut redovisat, att de privata skogsägarna avverkar för litet. Genom att bl.a. vilja beskatta skogens tillväxt tror man sig ha funnit en effektiv metod att få fram råvara. Och nu kan man läsa att såväl Skogsarbetareförbundet som Träindustriarbetareförbundet och Pappersindustriarbetareförbundet förordar en tillväxtbeskattning och säger sig vilja jaga jordbruksministern med blåslampa, om han inte genomför detta i höst. Jag kan förstå att jordbruksministern vill undgå detta ohyggliga öde och därför aviserar ett förslag till hösten. Men vad som är intressant är att den eftertraktade finska modellen i dag inte fungerar i Finland. Virkesbristen är där lika stor om inte större än i Sverige. Jag vill tillägga att en undersökning visar att de finska bondeskogsägarna säljer mer regelbundet än exempelvis löntagarskogsägarna. Sannolikt förhåller det sig så även i Sverige. Problemet att anpassa virkesutbudet till efterfrågan är en komplicerad fråga. Men det borde vara enklare att finna en lösning genom diskussioner inom näringen än genom en konfrontation iscensatt av staten. En sådan konfrontation blir oundviklig om staten — utöver de styrmedel som finns i skogsvårdslagen — skall fastställa nya regler exempelvis genom långsiktiga virkesprisavtal. Jordbruksministern har ju vid flera tillfällen gjort sig till tolk för en sådan ordning. Långsiktiga prisavtal är ett försök att manipulera normala konjunktursvängningar på den internationella marknaden. Jag vill bestämt avråda regeringen att komma med förslag i den riktningen. Inom skogsnäringen — precis som i all annan verksamhet — är det priset för varan som är intressant. Mot den bakgrunden är det naturligt att det sker import av industrived. Även om den importen är 50 96 dyrare per kubikmeter än den ved som fås på den svenska marknaden, är det sannolikt företagsekonomiskt riktigt av industrin att importera vissa volymer. Alternativet är ju att höja prisnivån totalt i Sverige och den vägen få fram mer virke. Importen är alltså ett sätt av industrin att pressa priserna i Sverige. Att de svenska virkespriserna är de lägsta i Europa bekymrar tyvärr inte vare sig jordbruksministern eller industrin, trots att prisförhållandena naturligtvis påverkar benägenheten att avverka. Det är den ena sidan av saken. Samtidigt vill jag påminna jordbruksministern om att en del industriutbyggnader i Sverige har skett med det uttryckliga förbehållet av olika regeringar att man var tvungen att företa import för att tillstånden skulle beviljas. Sammantaget kan beräknas att tillstånd som på det sättet är belagda med restriktioner gäller import av närmare 1 miljon kubikmeter ved. Det är också viktigt att komma ihåg att en inte oväsentlig import är effekten av att man levererar till den mest närbelägna och naturliga industrin. Då tänker jag närmast på Papyrusindustriernas köp av massaved i Danmark. Enligt min mening riskerar man genom regeringens förslag om tvångsavverkning att sätta marknadskrafterna ur spel. Man riskerar att tvinga fram en avverkning oberoende av virkespriserna. Och detta är då en fördel enbart för industrin och en nackdel för skogsägarna, eftersom lönsamheten i skogsbruket sjunker, vilket i sin tur pressar priserna för skogsarbeten. Självfallet kan vi i centern inte vara med om detta. Förslaget om tvångsavverkning leder också till att den som varit aktiv och avverkat regelbundet drabbas hårdare än den som varit passiv. Det är den tråkiga men obestridliga konsekvensen av regeringens förslag. Jag kan inte underlåta att uttrycka min stora förvåning över att förslagets konsekvenser i bl.a. dessa avseenden inte noggrannare analyserats av skogsstyrelsen. Jordbruksministern har i den nu framlagda propositionen uttryckt avverkningsskyldigheten som hälften av vad som är tillåtet att slutavverka. Många är då de som bibringats tron att detta skulle vara liktydigt med hälften av vad som är lämpligt att slutavverka. Ingenting kan vara felaktigare. I själva verket uppgår avverkningsskyldigheten i många fall till 70 å 80 96 av vad som är lämplig slutavverkning, och i vissa fall blir den beräknade avverkningsskyldigheten mer än 100 96 av lämplig avverkning. Verkligheten är alltså en radikalt annan än den som tonar fram i propositionen. I förslaget om avverkningsskyldighet har man vidare exkluderat de s.k. 5:3-skogarna men inkluderat ekonomiska impediment. Konsekvenserna blir då att avverkningarna styrs mot de bästa bestånden. Även detta är kortsynt och strider mot den skogspolitiska målsättningen. Jag har frågat mig: Vad är det man vill åstadkomma? Vilken idealbild är det man eftersträvar för det svenska skogsbruket? Det är frågor som borde vara intressanta för samtliga parter. Där blir jag uppriktigt sagt tveksam. Låt mig påminna om att det inte är så länge sedan som biträdande industriministern gjorde uttalanden om storskogsbrukets avverkningar som idealbild och som han sedan fick förklara i denna kammare. Av det svar som han då lämnade framgår alldeles klart att han anser att det är riktigt att avverka så som exempelvis domänverket gjort. Det är mycket intressant, inte minst mot bakgrund av vad riksdagens revisorer sagt i anslutning till sin granskning av domänverket. BI. a. föreslår riksdagens revisorer att domänverket i fortsättningen bygger upp större virkesförråd än vad verket nu har, föryngrar dåligt beskogade större arealer samt tillämpar även en 20-årig planeringshorisont. Revisorerna menar att domänverket under närmast föregående decennier avverkat avsevärt större arealer än vad som är förenligt med ett uthålligt skogsbruk. Jag skall inte här ta upp vad domänverkets exploatering av skogarna betytt ur naturvårdssynpunkt: konflikter med rennäringen och naturvårdsintressen ibl.a. de fjällnära skogarna. Men om domänverkets avverkningspolitik är en idealbild för delar av den nuvarande regeringen, då kan jag förstå att jordbruksministern har det besvärligt. I själva verket förhåller det sig så att om domänverket hade haft att leva under den nuvarande skogsvårdslagens bestämmelser, då hade domänverket i dag haft avverkningsförbud. Sedan 1979 har dess bättre även domänverket ställts under skogsvårdslagen. Men den intressanta frågan blir naturligtvis om regeringens skogspolitik nu leder till avverkningar som kan ge samma förödande resultat i privatskogsbruket som i domänverket. Därmed är jag inne på de miljöaspekter som kan läggas på skogsbruket och som jag tycker blivit bortglömda i debatten. Det går inte att komma ifrån att den skogspolitik som jordbruksministern pläderar för leder till fler och större kalytor och andra ingrepp som medför risker för natur och miljö. Jag erinrar mig att det är samma jordbruksminister som i mitten på 1970-talet lade fram ett förslag för riksdagen om ett förbud mot alltför stora kalhyggen och om en ordning som skulle innebära att alla kalytor tvångsvis skulle registreras hos länsstyrelserna. Det är uppenbart att jordbruksministern i propositionsskrivandet är väl medveten om att de ökade kalytorna ligger nära smärtgränsen för naturvårdarna och miljöintressena. Men jag vill säga att vackra ord inte löser några miljöproblem; de läker inte de sår i naturen och landskapsbilden som de stora kalhyggena åstadkommer. Oavsett hur dagens förslag kommer att utformas och oavsett hur det förslag som regeringen tänker framlägga i höst kommer att utformas, menar jag att denna politik strider mot och är radikalt olik den som jordbruksministern gjorde sig till tolk för i mitten av 1970-talet. Jag vill ställa frågan: Delar jordbruksministern exempelvis statsrådet Roine Carlssons uppfattning att domänverkets sätt att avverka och sköta skogarna är ett föredöme för övriga skogsägare? När det sedan gäller ändringen av gällande lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark är det bara att konstatera att regeringen nu framlägger förslag om en absolut vetorätt för kommunerna. Genom att beslutet skall fattas av kommunfullmäktige följer inga överklagningsmöjligheter annat än genom kommunalbesvär — dvs. i sak förekommer ingen besvärsrätt. Det leder vidare till att lägre instans kan sätta centralt fattade målsättningar i exempelvis skogsvårdslagen ur spel. Vi kommer att ha olika möjligheter att sköta våra skogar beroende på i vilken kommun skogsmarken är belägen. Kommunerna har även med nuvarande lag möjligheter att påverka tekniken för lövbekämpning. Skillnaden är dock uppenbar, genom att det är länsstyrelserna som fattar besluten, och vi får en länsvis lika behandling. Genom att också besluten kan överklagas till regeringen kan vi efter hand få en enhetlig bedömning i hela landet. Regeringens förslag nu avskaffar dessa möjligheter. Med förslaget gömmer sig regeringen bakom kommunalmännen, som får ta allt ansvar och avgöra hela striden mellan de motstående intressena. Vart detta leder kan belysas genom exempelvis domänverkets agerande i år. Domänverket har, enligt riksradions morgoneko den 6 maj och programmet nyhetsmorgon den 9 maj i Norrbottens län nu skickat brev till sina virkesköpare och bett dem påverka kommunpolitikerna. Fler kommunpolitiker och fler kommuner måste acceptera flygbesprutning annars kanske vi måste stoppa virkesleveranserna, säger domänverket där. Jag kan, ärade kammarledamöter, se hela bilden framför mig. Nästa omgång blir då att representanter för miljösidan framför motsatta krav till samma politiker. Men regeringen behöver inte ta ställning, eftersom kommunernas beslut inte går att överklaga annat än genom kommunalbesvär. Jag vill till slut säga att det synes mig som om regeringens miljöoch naturvårdsintressen numera i större utsträckning är en läpparnas bekännelse och mindre en vilja att utföra något konkret. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 5, 6, 9, 10 och 13.

Herr talman! Skogsnäringen bör ses som en kedja där alla länkar som ingår är beroende av varandra. Detta förhållande understryks genom att vi nu i kammaren behandlar näringsutskottets betänkande med anledning av ett antal motioner om skogsindustrin i vårt land och vidare genom att vi samtidigt behandlar samma utskotts betänkande med anledning av riksdagens revisorers förslag i anslutning till en granskning av domänverkets verksamhet. Allra viktigast synes dock vara det regeringsförslag som återfinns i de 1982 skötsel av skogsmark. När i dag regeringsförslaget — mot en enig politisk opposition — vinner i kammaren, får vi ett inslag av avverkningslag. Det är det radikalt nya i svensk skogsvårdslagstiftning. Folkpartiet säger nej till denna nya inriktning av vår skogsvårdslag. Svenskt skogsbruk har gamla anor. Vi tror gärna att virkesbrist, reproduktionsbrist osv. är våra dagars problem. Så är inte fallet. Åtgärder för att skydda den svenska skogen och förbättra skogstillståndet kan dokumenteras hundratals år tillbaka i tiden. De gamla landskapslagarna behandlar visserligen främst rätten att odla upp mark. Men de innehöll också begränsningar i rätten till skogsfång. Detta förhållande visar att skogstillgången inte ens då var obegränsad. I 1948 års skogsvårdslag avspeglas en diskussion om skogsbrukets långsiktiga uthållighet. En utgångspunkt för den nya lagen var att skogsmarkens virkesalstrande förmåga skall utnyttjas på ett lämpligt sätt och så att tillfredsställande ekonomiskt utbyte kan vinnas. År 1973 tillsattes skogsutredningen, som avlämnade förslag till en ny skogsvårdslag år 1978. I februari 1979 beslutade folkpartiregeringen att lämna en proposition om riktlinjer för skogspolitiken utifrån nämnda skogsutrednings betänkande. Skogsutredningens lagförslag var helt nyskrivna. Men de sakliga ändringarna var ganska begränsade i förhållande till tidigare lagstiftning. 1973 års skogsutrednings förslag till lagändringar avsåg främst att bättre trygga återväxten. Nämnda skogsutredning arbetade mot bakgrund av en mycket snabb utveckling av det mekaniserade skogsbruket. Stora skördemaskiner hade kommit till användning i skogsbruket. Stora kalhyggen gav anledning till rop på lag mot kalhyggen. Nu förespråkas i stället en lag för avverkning. Det är en ryckighet som inte är till gagn för skogsnäringen eller landet.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 Utskottet skriver: ”Utskottet ansluter sig till vad jordbruksministern anfört om behovet av en lagstadgad skyldighet att slutavverka. Som i propositionen anförts är det hög tid att vidta effektiva åtgärder för att öka virkesutbudet.

Herr talman! Skogsbruket har hundraåriga planeringshorisonter. Konjunkturcyklerna varierar i längd och intensitet. Men nu har man tydligen glömt lagerstödet till träförädlingsindustrin i mitten på 1970-talet, ett lagerstöd i avvaktan på uppgång i konjunkturen. Men uppgången dröjde, och i stället fick vi besluta om lagerhållningsstöd. Jag tror att det stödet gav störningar i virkesmarknaden. Det hade varit av värde om vi i den skogspolitiska propositionen hade fått se ett försök till analys av varför avverkningarna inte varit bra senaste högkonjunkturen. Kan det vara så att virkesmarknaden inte fungerat på grund av att exempelvis prissättningen varit osäker? Skogsägarrörelsen har haft interna ekonomiska problem och strukturproblem. Kan det vara så att skogsägare helt enkelt varit rädda för att leverera virke på grund av risk att ej få betalt? Kan det vara så att det nuvarande regeringspartiets tal om tvångsmedel i skogspolitiken under de sex åren i oppositionsställning verkat hämmande på avverkningar? Man har velat avvakta, eftersom man inte med säkerhet vetat hur utvecklingen skulle bli. Jordbruksministerns under våren aviserade förslag om avverkningskonto har inte verkat stimulerande. Jag har en känsla av att den nu behandlade propositionen inte heller väcker någon särskild entusiasm hos skogsägare. I debatten som följt i spåren av den skogspolitiska propositionen har bl.a. sagts att kraven i propositionen ligger på rätt nivå. Det har vid något tillfälle sagts att 75 90 av skogsägarna aldrig kommer att märka något av lagändringarna, bortsett från obligatoriska skogsbruksplaner. De aktiva skulle då ligga över minimikraven. Kan utskottsmajoritetens företrädare eller jordbruksministern bekräfta att det är så att väldigt få i praktiken kommer att beröras? Skulle det verkligen vara så, kan man fråga sig: Varför dessa hårda generella bestämmelser? Är det så att dagens aktiva skogsbrukare inte i någon större utsträckning kommer att märka av den nya skogslagens 14 §, som gäller avverkningsskyldighet, utan det är de passiva paragrafen skall sätta fart på? Man kan vidare fråga sig: Vad betyder då propositionens skrivning på s. 9, där det står att jordbruksministern avser att återkomma med förnyade åtgärder för att öka aktiviteten särskilt hos de passiva? Jag vill ingalunda stå här och försvara passivt skogsbrukande. Men frågan är alltså: Skall man vidta sådana här generella åtgärder som paragrafen om avverkningsskyldigheten innebär, för att få fart på relativt få s.k. passiva skogsägare? Herr talman! Den stora frågan för svenska skogsägare i gemen är vilka konsekvenser den nya utformningen av skogsvårdslagen får för dem, var och en med de skilda förutsättningar som råder. Att det kommer att bli mer av byråkrati är alla övertygade om. De hittillsvarande tillämpningsföreskrifterna från skogsstyrelsen och Råd och Anvisningar har varit ganska lättförståeliga. Man kan i dem spåra en ambition från skogsstyrelsens sida att göra föreskrifterna så lättförståeliga som möjligt med hänsyn till att skogsbrukarna skall kunna följa dem och veta med sig att de är inom skogsvårdslagens råmärken. Vissa intervjuer med ansvariga på skilda nivåer inom skogsvården ger vid handen att det är ett fåtal skogsbrukare som är lagbrytare. De flesta skogsägare ställer upp på kraven i nuvarande lag. Kraven i lagen är positiva. De som försummat något i skogsvårdslagen får Råd och Anvisningar. I de allra flesta fall följer man dessa och ger reaktioner på de råd och anvisningar som man får från skogsstyrelsen. I vissa länsanalyser visas att efterlevnaden och reaktionen på påpekanden är mycket god. Den nuvarande skogsvårdslagen, med giltighet från den 1 januari 1980, borde ha fått chansen att visa sin tillämplighet något tiotal år framåt. Obligatoriska skogsbruksplaner blir definitivt en ny byråkrati. Antalet skogsbruksplaner är i nuläget inte så väldigt stort, generellt sett, men vissa län har enligt de uppgifter jag har inhämtat en mycket hög täckning — 80-90 96 — när det gäller skogsbruksplaner. Dessa planer har tagits fram mot bakgrund av skogsägarens eget intresse, och det är bra. Bidrag till åtgärder i skogen har också på senare år krävt skogsbruksplaner. På så sätt har nya sådana kommit fram. Fastighetstaxeringen på sin tid ökade också benägenheten att skaffa sig skogsbruksplaner. Det kom alltså och hade säkerligen kunnat komma fram ett stort antal skogsplaner utan ett obligatorium. Frivillighet minskar i varje fall kraven på byråkrati. Och vi behöver faktiskt inte öka byråkratin, utan snarare behöver vi i vårt land söka minska den till förmån för mer frivillighet! Jag förmodar också att tillämpningsföreskrifterna till avverkningsparagrafen blir så komplicerade att det blir nödvändigt att lagstifta om obligatoriska skogsbruksplaner. I vår partimotion har vi sagt att obligatoriska skogsbruksplaner inte behövs. Planer kommer fram i alla fall. Men när man studerar de nya tillämpningsföreskrifter som skogsstyrelsen har att lämna, och skaffar sig litet inblick i vad det gäller, finner man att regeringsförslaget kräver obligatoriska skogsbruksplaner. Och så är vi inne i cirkeln. Den ena hårda regleringen ger anledning till att införa ytterligare en annan. I ett läge då regeringsförslaget och utskottsmajoritetens skrivning lider nederlag i kammaren yrkar vi avslag på de 10 milj.kr. som behövs för att bestrida kostnaderna för den ökade byråkratin. Skulle vi komma i det läget att regeringsförslaget vinner, faller avslaget på denna summa. Tidigare talare har varit inne på förslaget till ny lag om skogsbesprutning. Inte heller den lagstiftningen är — vilket också gäller för skogsvårdslagen — av särskilt gammalt datum. Vi från folkpartiet menar att det hade varit av stort värde om också lagen om lövslybekämpning under ett antal år framåt hade fått visa sina möjligheter. Jag har tidigare sagt och vill ytterligare understryka: I en näring med hundraåriga planeringshorisonter kommer den ryckighet som dessa nya lagförslag innebär — både när det gäller avverkningsskyldighet och skogsbesprutning — att inverka negativt på näringen. Vi yrkar alltså avslag också på förslaget till ny skogsbesprutningslag. Jag yrkar bifall till reservationerna på nu berörda punkter och till de övriga reservationer som jag har skrivit under och som är fogade till detta jordbruksutskottets betänkande.

Herr talman! Vi har så många gånger fått bekräftat och omtalat hur viktig skogsnäringen är för vårt land att det inte tillför debatten något nytt att ytterligare betona det. Men med detta faktiska sakförhållande som utgångspunkt finns mycket att säga om de åtgärder som har vidtagits — eller kanske i större grad avsaknaden av vissa önskvärda åtgärder. De översiktliga målen för skogsnäringen och ett antal delmål för densamma fastlades i det skogspolitiska beslutet 1979. Då detta beslut fattades, framförde vårt parti avgörande invändningar mot det. Vi tyckte att skogspolitiken i stor utsträckning saknade samhälleliga styrmedel och att ett samhällsekonomiskt synsätt inte låg som grund för förslaget. Det är ju på det sättet — det kan man inte komma ifrån — att skogsmarken utnyttjas också för andra ändamål än virkesproduktion. Den ger bär, svamp och vilt och den används för renbete, och för det rörliga friluftslivet utgör den en oumbärlig tillgång. Det finns också stora bevarandevärden, och dessa är — till skillnad från virkesproduktionen — svåra att mäta i pengar, men detta förhållande gör dem inte mindre betydelsefulla. Det här innebär att många olika krav ställs på skogen och skogsbruket och att dessa krav ofta står i motsatsställning till varandra. Ofta kommer t.ex. krav på produktionshöjande åtgärder i konflikt med de krav som måste ställas från miljösynpunkt och även med hänsyn till andra nyttjandeformer. Det skall villigt erkännas att det i många fall är mycket svåra avväganden som måste göras, men det får ju inte avskräcka oss från att vidta de åtgärder som befinns vara av nöden, om de intentioner som finns i riktlinjerna skall kunna bli verklighet. Propositionen om vissa skogspolitiska åtgärder har som sitt främsta syfte att få till stånd en fungerande virkesförsörjning åt industrin. När vi från vårt parti bedömt propositionen, har vår utgångspunkt varit att Sveriges skogsmarker skall brukas i ett långsiktigt perspektiv och med beaktande av andra intressen och nyttjandeformer. Det här har satt sina spår i form av reservationer från vårt parti i jordbruksutskottets betänkande. En del av dessa reservationer kommer senare i debatten att beröras av Paul Lestander. Herr talman! Jag skall börja med att kommentera vad man kan kalla för de fyra stora förslagen i propositionen. Frågan om en fungerande virkesförsörjning har haft en framskjuten plats i de skogspolitiska debatterna under senare år, och förslag om avverkningsskyldighet har också förts fram. Virkesförsörjningsutredningen som kartlagt det privata skogsbruket visar med tydlighet vilka problem som föreligger för att vi skall kunna få till stånd en fungerande virkesförsörjning. Inte minst visas problemets vidd av att privatskogsägarna innehar ca hälften av landets skogsmarksareal, där nära 60 96 av landets virkesförråd finns. Kunskapen om skogstillståndet på de olika fastigheterna är i stor utsträckning mycket bristfällig. Det här förhållandet innebär att några enkla och övergripande åtgärder, typ avverkningskonto, i det förslag som regeringen lät gå till lagrådsremiss inte står att finna för att vi skall få en väl fungerande virkesförsörjning. Det förslag om avverkningskonto som regeringen skickade till lagrådet mötte starka protester från de privata skogsägarnas sida. Om man sorterar bort de värsta övertonerna, kan man ha en viss förståelse för stormen, eftersom detta förslag dels var behäftat med sådana felaktigheter, dels utgick från förutsättningar som inte finns. Grunden för ett sådant system måste ju vara en god kännedom om skogsfastigheten, dvs. att skogsbruksplaner finns. Så är ju inte fallet i dag. Nu är det väl inte till stort gagn att orda om detta i nuvarande läge, men jag utgår ifrån att regeringen väntar med att komma till riksdagen med ett liknande förslag, tills skogsbruksplaner har upprättats på fastigheterna. Det förslag om avverkningsskyldighet som nu föreslås kan vi godta, det är väl vad som nu kan vidtas i form av åtgärder, i väntan på att skogsbruksplaner upprättats och mera precisa bestämmelser kan åläggas skogsägarna. Jag vill i det sammanhanget erinra om vår motion under förra året, där vi i stort sett föreslog den ändring i skogsvårdslagen som nu föreslås. Det krav som nu ställs i fråga om avverkningsskyldighet måste anses vara milt, och vi har även fullt förtroende för den myndighet som har att utöva tillsynen. Därför finner vi inga skäl att misstänka att den här avverkningsskyldigheten kommer att utgöra någon fara för det långsiktiga målet. Jag vill ändå understryka att någon princip måste finnas om hur förmånen att äga skogsmark skall förenas med sådana villkor att skogsmarken sköts på det bästa sättet och att markens naturliga produktionsförmåga tas till vara. Detta vill jag göra i anledning av att man ofta gör påståendet att det är skogsägarens egen sak hur han vill sköta skogen. Om enighet kan nås om denna princip, borde det inte vara något problem att hitta de bästa formerna. Självfallet måste sådana villkor utformas som inte står i motsättning till skogsmarkens långsiktiga utnyttjande och så att nödvändig hänsyn tas till att värdetillväxt och kvalitet får en framskjuten plats. Av vad jag nyss sagt framgår att vi naturligtvis kan ansluta oss till förslaget om skogsbruksplaner, ja, jag vill säga att vi hälsar det med tillfredsställelse. Det är ett krav som vårt parti ställt under många år, eftersom kunskapen om skogstillgångarna är en nödvändighet för att vi skall kunna uppnå en avverkning i nivå med tillväxten, och detta är då naturligtvis i överensstämmelse med riktlinjerna beträffande ett långsiktigt skogsbruk. Vi är helt övertygade om att när planerna har upprättats på alla fastigheter, då har också grunden skapats för andra nödvändiga åtgärder för att få till stånd en väl fungerande virkesförsörjning och en riktig hushållning med våra skogstillgångar. En sådan åtgärd är en ändrad skogsbeskattning, en beskattning som befordrar en bra skötsel av skogsfastigheterna både i fråga om skogsvården och i fråga om avverkningen. I propositionen föreslås också en ändring i 9§ skogsvårdslagen som innebär att en gallringsskyldighet införs. Den gallringsskyldigheten avses emellertid endast att tillämpas för försummade röjningsarealer, vilka nu skall åtgärdas genom tidig gallring. Här kan vi dock inte instämma i departementschefens bedömning, att när det eftersläpande röjningsbehovet hämtats in och skogsägarna lever upp till den föreskrivna röjningsskyldigheten, så skulle behovet av de tidigaste gallringarna minska. Det är väl ändå på det sättet — och det kan ingen bestrida — att vill man få fram bestånd med grova dimensioner och bra kvalitet samt till fullo utnyttja markens virkesproduce rande förmåga, då bör man nog gallra minst två gånger i beståndet. Äveni ett annat avseende är det nödvändigt att gallring genomförs. Tas lövvirket ut vid gallring, kommer problemet med lövslyet att minska, eller helt upphöra, när slutavverkningen har gjorts. Nu finns det farhågor för att en generell gallringsskyldighet kan få till följd att gallring sker i fel bestånd, men detta kan ju förhindras om man följer de gallringsmallar som finns utarbetade. Vi anser därför att den nu föreslagna gallringsskyldigheten inte enbart begränsas till att gälla den yngre skogen, som inte har blivit röjd i tid eller på rätt sätt. Nu har riksdagen åter att ta ställning till lagförslag angående bekämpningsmedel i skogsbruket — för vilken gång i ordningen är svårt att minnas. Här är alla argument och ställningstaganden väl kända, varför jag i stort skulle kunna hänvisa till våra tidigare motioner och de debatter som tidigare förts i kammaren. Men följande vill jag ändå säga: När det gäller förslaget till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark vidhåller vi självfallet tidigare av oss framlagt lagförslag, vilket innebär ett totalförbud. Vi anser fortfarande att det bör ankomma på regering och riksdag att ta ansvaret för skogspolitiken. Men om vårt förslag, så som förut varit fallet, inte vinner riksdagens bifall, ansluter vi oss till förslaget att kommunerna skall kunna förbjuda användningen av dessa bekämpningsmedel. Något nytt skall jag ändå tillföra den här debatten. Sedan ett par år tillbaka arbetar forskare från skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU med ett projekt med arbetsnamnet ”Ungskogsröjning och lövbehandling”, vilket genomförs i samarbete med forskare från Forskningsstiftelsen skogsarbeten. Det är mycket intressanta resultat som nu börjar komma fram vid dessa forskningar. Det skulle föra för långt att i detalj redogöra för dessa, varför jag begränsar mig till följande. Inom projektet har specialbearbetning av riksskogstaxeringens material genomförts för att studera lövträdsförekomsten på skogsmark. Bl. a. har för plantoch ungskog redovisats arealen skogsmark fördelad på antalet stammar för samtliga trädslag och för barrträd. Undersökningen visar att på vissa arealer, som avses behandlas kemiskt, är sådan behandling klart olämplig, detta med tanke på att antalet barrträd är för litet. Metoden är lika olämplig på arealer där antalet barrträd är stort. Sammanfattningsvis konstateras att kemisk röjning skulle vara aktuell på 13 Yo av arealen, vilket betyder ca 33 000 hektar. Men man poängterar också att riksskogstaxeringens material grundar sig på små provytor, medan behandlingsenheterna i skogsbruket utgörs av hela bestånd. I redovisningen av provytorna blir därför extremvärden överrepresenterade i jämförelse med medelvärdet för bestånd. Detta betyder att det oftast endast är på delar av bestånd som kemisk röjning är en lämplig åtgärd. De första delresultaten från den här forskningen stöder det vi alltid hävdat, nämligen att lövslyproblemet är kraftigt överdrivet och att det i verkligheten handlar om så små arealer att det bör gå att åtgärda dessa manuellt. I rapporten framhåller man också, vilket vi alltid hävdat, nödvändigheten av förebyggande åtgärder. Herr talman! I vår motion med anledning av proposition 145 har vi också föreslagit andra åtgärder, som vi tycker är angelägna. BI. a. vill vi ha en översyn av 6§ i skogsvårdslagen. Det kommer ju att uppstå en viss motsättning mellan den nu föreslagna avverkningsskyldigheten och nämnda paragraf i skogsvårdslagen. Vi har också ställt förslag om en skogsbeskattning och en produktionsavgift. Dessa yrkanden har behandlats i skatteutskottet, varför jag inte nu kommer att beröra dem. Jag vill återigen poängtera hur viktigt det är att vår skogsmark sköts på ett bra sätt. Tillståndet i dag är inte det bästa. Tvärtom visas stora brister i skogsodling, röjning och gallring. De här bristerna måste åtgärdas, större resurser måste tillföras skogsbruket. Inte minst gäller detta den tillsynsmyndighet vi har på detta område. Vi tycker därför att det är bra att skogsvårdsstyrelserna har fått några miljoner till. Det talas ofta om poliser i skogen, när krav ställs om ökade resurser till skogsvårdsstyrelserna. De som använder dessa ord vet ganska litet om vad tillsynsmyndigheten gör. Dess huvuduppgift består i information och rådgivning, och av detta behövs det mycket mer, det visar erfarenheterna. Låt mig som exempel ta den studie som skogsvårdsstyrelsen i Jönköping nyligen har gjort om resultatet av skogsodlingarna. Bara 65 96 av skogsodlingarna kan godkännas. Drygt en tredjedel underkänns alltså. De uppfyller inte skogsvårdslagens krav på plantantal per hektar och en jämn fördelning av plantorna. Inte ett enda län i vårt land har under undersökningsperioden uppnått ett godkänt resultat. I de bästa länen godkändes 86 7 av nyodlingarna, medan man i de sämsta länen visar siffror på 44 96. Detta visar ju att krafttag nu måste tas, om vi inte i framtiden måste minska vår avverkning. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till våra reservationer som finns fogade till detta betänkande. Jag övergår då till näringsutskottets betänkande 49. I detta betänkande behandlas riksdagens revisorers förslag i anslutning till granskning av domänverket. Jag har i en motion berört två områden som jag anser viktiga och där åtgärder bör vidtas. Jag kommer uteslutande att uppehålla mig vid dessa och skall försöka vara så kortfattad som det är möjligt. För det första gäller det här skogsarealer där driften är klart olönsam. Domänverket förvaltar drygt 17 96 av skogarna i Sverige, dvs. merparten av de allmänna skogarna. Domänverkets skogar är till övervägande del belägna i övre Norrland. Det är skogar belägna på relativt stor höjd över havet, de har en lång omloppstid, och det är förenat med stora kostnader att anlägga ny skog. Men de har en stor betydelse för utkomstmöjligheterna i Norrlands inlandskommuner, och de ger ett bra tillskott av råvara till vår skogsindustri. Av detta bör man dra vissa slutsatser. Enligt min mening måste man anlägga ett samhällsekonomiskt perspektiv på utnyttjandet av dessa skogsmarker. Det innebär att avkastningskrav och strikt företagsekonomiskt tänkande får ge vika för regionala intressen och önskemålet om tillskott av virkesråvara. Utskottet har haft svårt att avgöra i vad mån det föreligger en motsättning mellan revisorernas förslag och motionärens. Motsättningen — eller skillnaden, skulle jag hellre vilja säga — ligger däri att jag anser att man i dessa områden måste se på verksamheten på ett helt annat sätt än vad som är fallet i dag. Revisorerna påpekar att varken regeringen eller riksdagen har ålagt domänverket att av regionalpolitiska skäl driva skogsbruk på de olönsamma arealerna i företrädesvis norra Norrland. Men om man ser på det hela på ett annat sätt, så finner man t.ex. att en del av de resurser som vi i dag tvingas använda för att bekämpa och lindra en mycket hög arbetslöshet i dessa regioner skulle kunna användas bättre till angelägna arbetsuppgifter i de olönsamma skogsmarkerna. Det är också svårt att se vitsen med att AMS-arbeten ordnas på domänverkets marker — det handlar i de flesta fall om skogsvård — när det skulle bli mycket mer effektivt om de personer det gäller vore anställda av verket. Jag anser att det redan nu finns starka skäl för ett ställningstagande till problemet med dessa skogsarealer där driften är klart olönsam, och att även regionalpolitiska skäl bör väga tungt i verkets politik. För det andra gäller det frågan om verkets försäljning av skog på rot och anlitande av entreprenörer. De fackliga organisationerna har i många år kämpat emot en sådan utveckling. Det måste väl ses som ett mycket dåligt skämt av utskottet, när man skriver att det här finns ett betydande utrymme för inflytande från de anställdas sida. Kanske kan följande citat från ett uttalande av en ombudsman i Skogsarbetareförbundet i tidningen SIA, aprilnumret i år, ge utskottsmajoriteten något att tänka på: ”En känsla av hopplöshet och resignation vill smyga sig över en, när man ser hur skogsbruket i varje krisläge ser den enda lösningen av problemen i en ökad entreprenadverksamhet. Förmågan till nytänkande och problemlösningar tycks inte sträcka sig längre än till — sälj ut maskinerna till de anställda eller öka andelen entreprenörer — så får vi en mycket billigare produktion. Man tycks hemfalla åt den ideologi som någon formulerade på följande sätt: Människan fungerar allra effektivast när hon har det som djävligast.” Denne ombudsman ställer också frågan — som även anställda i domänverket ställer: ”Vad betyder diskussionerna inom domänverket? Är man på väg att överge den policy som tidigare fastlagts?” Det förhandlas ju om dessa entreprenörer och om den rotpostförsäljning som sker, men som i många andra liknande fall har de anställda och de fackliga organisationerna inget att säga till om i slutskedet. Jag anser att det i riktlinjerna för verket klart skall sägas ut att skogsbruket inom domänverket skall drivas av de anställda i verket. Det var också den policy som förre generaldirektören Folke Rydbo så klart uttalade på sin tid. Det är bara att konstatera att denna policy håller på att uppluckras— eller, som en regionchef helt nyligen sade: vi måste vara beredda att slakta heliga kor. Herr talman! Av utskottsmajoritetens skrivning framgår att det inte finns något intresse av ett klart ställningstagande på annat sätt än att man anser att detta är en typ av frågor som normalt bör avgöras inom verket. Det föreligger här ett klart motsatsförhållande mellan utskottsmajoriteten och motionären, varför jag yrkar bifall till de två vpk-reservationer som är fogade till betänkandet. Herr talman! Med detta har jag sparat nio minuter av min anmälda taletid.
Herr talman! När jag hörde John Andersson kom jag att tänka på en sak. Han tillhör ju också regeringsunderlaget. Han tillhör i det här fallet minoritetsregeringens stödtrupper. Detta gör att jag dristar mig till att begära en replik. John Andersson talar om ägandet av skogsmark och ansvaret för densamma. I det avseendet skiljer det säkerligen ingenting mellan de olika meningsinriktningarna i denna kammare. Men han berörde inte ett annat moment som man också måste väga in i sammanhanget, nämligen lönsamheten. I mitt inledningsanförande uppehöll jag mig rätt mycket vid just lönsamhetskriteriet, därför att det har en väsentlig betydelse i sammanhanget. Det kommer aldrig att gå att lagstifta fram avverkningar. Får man ingen lönsamhet på avverkningarna, så är det en omöjlighet att fortsätta dem. Jag tror att vi skall försöka komma bort ifrån denna övertro på byråkrati och lagstiftning, för detta ger inte mer virke. Vi måste alltså se till att få lönsamt skogsbruk, John Andersson. Jag fick en känsla av att herr Andersson helt bortsåg från det kriteriet i det här sammanhanget.
Herr talman! Nej, jag har inte bortsett från det problemet — om det nu skulle vara något problem. Jag har svårt att tro på de många uttalanden som görsi fråga om lönsamhet i privat skogsbruk. Jag har ställt upp otaliga gånger på olika möten som skogsägare har haft och diskuterat detta. Jag har kommit fram till att för en självverksam skogsägare finns det i dag inga tecken på olönsamhet när det gäller att avverka skogen. Vad jag däremot kan instämma i är att när en skogsägare t.ex. har en annan anställning och anlitar andra för att sköta sin skog, då finns det tillfällen, kanske ganska ofta, med dålig lönsamhet i avverkningen. Det har jag fått bekräftat. Detta gäller dock icke när man själv avverkar sin skog. Jag tycker att det borde vara en princip, att den som nu har förmånen att äga skog skall sköta skogen själv. Jag har inte mycket till övers för dem som äger sin skog i kapitalplaceringssyfte eller för dem som har sina skogsskiften samtidigt som de i många fall har välbetalda anställningar i helt andra delar av landet. Jag bortser inte ifrån frågan om lönsamheten, men jag har väldigt svårt att tro att det skulle vara olönsamt för en skogsägare om han själv avverkar skogen, allra helst med tanke på de bidrag som samhället ger skogsägarna.
Herr talman! Vad John Andersson tror är en sak — vad man vet är en annan. Vi vet att en stor del av skogsbruket är olönsamt. Vissa moment i skogsbruket är mycket olönsamma. John Andersson skiljer på självverksamma och icke självverksamma. Även den självverksamme bör ju ha en rimlig ersättning för sina insatser. Gör man den kalkylen, skall det i stort sett inte skilja mycket mellan den självverksamme och den som så att säga köper sina tjänster. Det man kan spara in på är administrationsersättning och sådant. Det stämmer inte, herr Andersson. Tidigare tog John Andersson upp att den enskilde borde ha snävare gränser för möjligheterna att sköta sina intressen på sin fastighet och sitt skogsbruk. Jag hävdar att det är mycket viktigt att den enskilde ägaren får dessa möjligheter. Jag sade i mitt inledningsanförande att en skogsgeneration är 100 år och omfattar 34 brukargenerationer. Det gäller att skapa möjligheter för brukarna att klara generationsskiftena. För det fordras en planering som det måste tillkomma den enskilde brukaren — och endast honom -— att göra. Ur samhällelig synpunkt har det inte någon som helst betydelse. Generationsväxlingar pågår ju ständigt. Och vi vet att det på lång sikt spelar mycket mindre roll om en skog tidigareavverkas tio år eller hålls över tio år.
Herr talman! Jag har en viss uppfattning om hur våra naturresurser skall få användas. Det gäller både ägandet och brukandet. Om nu människor har fått rätten att äga en sådan naturresurs som en skogsfastighet utgör, skall man också kunna ställa krav på att den utnyttjas på ett för hela samhället bra sätt. Jag tycker att det är ett mycket rimligt krav. Vi kan säkert stå här hela dagen och debattera lönsamheten. Just den frågan har jag många gånger diskuterat med skogsägare. Jag har då helt enkelt erbjudit mig att ta över de skogsskiften som tillhör de skogsägare som har klagat ljudligast, så att de skulle slippa plågas. Än är det inte någon som har nappat på det erbjudandet. Man skall inte på något håll nonchalera frågan om lönsamhet, men jag tror att det finns all anledning att i varje fall tala med litet mindre bokstäver.